Herr talman! Nu har vi fått veta att ingenting skiljer mellan majoritetsbetänkandet och reservationen. Då förutsätter jag att samtliga kommer att ansluta sig till reservationen för den är tydligare i syftningen. Det borde man åtminstone kunna hålla med om. Och är man med så långt och alltså är för en kartläggning bör man rösta med reservationen. Herr Olsson i Stockholm frågar om det är någon skillnad. Jag hoppas att han åtminstone håller med mig om att syftningen är tydligare i reservationen. Men jag menar att det inte är den enda skillnaden. Utskottsmajoriteten vill överlämna motionerna till pensionskommittén under det att reservanterna vill att riksdagen hos regeringen skall begära en undersökning. Att överlämna motionerna till pensionskommittén innebär inte några direktiv för kommittén. Har jag fel på den punkten må någon upplysa mig om det. Det är bara en viljeyttring från utskottets sida. Men är det någon som har en annan mening och kan bevisa den, är jag givetvis beredd att ändra inställning i den frågan. Till skillnad från utskottsmajoriteten vill vi att regeringen utfärdar direktiv och begär en undersökning av pensionärernas konsumtionsmönster. Denna skillnad anser jag föreligga, och det är mitt svar till herr Olsson i Stockholm. När jag framhåller denna skillnad, fortsätter han att kalla det för en lektion i demagogi. Om så är fallet, ber jag faktiskt om ursäkt. Det var inte min mening, att det skulle vara en sådan lektion. Min avsikt var att klarlägga skillnaden mellan dessa två inställningar, vilket jag nu har gjort på nytt. Jag beklagar om herr Olsson har uppfattat det på annat sätt. Vad jag är ute efter är att säkra pensionärernas konsumtion så långt det är möjligt.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal säger att reservationen och utskottsbetänkandet ligger så nära varandra och frågar: Varför inte rösta på reservationen? Jag är glad över att vi har kommit så långt att herr Westberg innerst inne kanske förstår att reservationen är ganska överflödig. Nu har vi på något sätt slutit ringen i debatten. Skillnaden är bara den att herr Westberg vill ta omvägen via regeringen för att få frågan lagd i pensionskommittén, medan vi säger att den kan tas upp där med detsamma. Det måste ändå herr Carlsson i Vikmanshyttan anse vara bra, eftersom han vill ha en snabb lösning. Det är bara sagt härifrån talarstolen och står inte någonstans, vare sig i motionerna eller i reservationerna. Jag hoppas att jag av herr Carlsson i Vikmanshyttan får klart utsagt att jag har rätt i detta påstående. Det står inte någonstans att det skall ske snabbt. Med herr Carlssons rättspatos är det väl bara en tidsfråga, innan det blir klart uttalat. Jag räknade tidigare upp vilka som sitter i pensionskommittén. Jag är alldeles övertygad om att herr Alvar Andersson i Knäred, herr Mundebo och övriga verkligen ser till att dessa frågor inte sopas under mattan utan verkligen blir föremål för den utredning och översyn som ni önskar. Ni anser väl inte att era egna partikamrater som ni har satt såsom representanter i utredningen inte klarar sin uppgift? De har dock varit med om att framlägga förslag om sänkt pensionsålder, rörlig pensionsålder och alla de förmåner för folkpensionärerna som jag räknade upp. De är väl bäst skickade att sköta även denna fråga.

Herr talman! Fru Håvik sade ingenting om huruvida ett överlämnande av motionerna till pensionskommittén innebar direktiv för kommittén att ta upp dessa frågor. Jag uppfattade det så, att hon delar min mening, att det inte innebär några direkta direktiv. Hon säger att hon hoppas — hon är förvånad över att inte också vi kan göra det — att kommittén tar upp dessa frågor. Visst kan man hoppas. Det tror jag det. Men nog måste det vara säkrare att vi hos regeringen begär att en undersökning skall ske. Regeringen har alla möjligheter att välja väg. Om den vägen går via pensionskommittén — å la bonne heure! Huvudsaken är att man får denna kartläggning så snabbt som möjligt. Att det inte står någonting om snabbt i reservationen må vara hänt. Det framgår dock tydligt att det gäller att få fram undersökningen så snabbt som möjligt. Ingenting motsäger detta. Det är vi angelägna om.

Herr talman! Jag begärde replik på ett av fru Håviks tidigare anföranden, men det blev något missförstånd, så den repliken kommer nu i stället. Fru Håvik hade väl inte så särskilt mycket att säga i sakfrågan. Däremot sade hon att de borgerliga reservanterna nu tydligen hade inlett 1976 års valrörelse. Jag är ledsen att behöva säga att jag inte kan vara lika kemiskt fri från alla valspekulationer som fru Håvik är. Vi tänker faktiskt på väljarna. Vi tänker på dem inte bara valår, utan vi tänker på dem varje år. Vi har inte sagt att pensionärerna har det fruktansvärt dåligt. Vi vet faktiskt inte riktigt hur de har det. De har 13 000 kr. om året att leva på plus en stor del av hyran betald, det vet vi. Det är en tusenlapp i månaden. I och för sig är det inte särskilt dåligt, och det har ingen påstått att det är, fru Håvik. Men vi skulle gärna vilja veta hur pensionärerna har hängt med andra grupper i fråga om konsumtionsmönstret. Fru Håvik sade att det är ohederligt — fru Håvik missbrukar ord — att begära en kartläggning av dessa människors konsumtionsförmåga, speciellt efter den inkomstökning som de har fått. Jag kan inte finna att det skulle vara ohederligt att begära det. Pensionskommittén, som fru Håvik hela tiden hänvisar till, har inte i uppdrag att göra en sådan kartläggning. För övrigt har pensionskommittén oerhört mycket annat att syssla med just nu. Vore det något fel om SCB eller någon annan fick göra en kartläggning av pensionärernas konsumtionsmönster och lämna den till pensionskommittén, som sedan fick föreslå åtgärder? Det är, tycker jag, ett ganska rationellt handlande i den här frågan. Sedan sade fru Håvik att hon träffar pensionärer på varven. Ja, det är möjligt att de måste jobba på varven för att dryga ut sin pension. Vidare nödgas jag konstatera att fru Håvik har den uppfattningen att det är fel av pensionärer att vända sig till moderata samlingspartiet. Där har de sannerligen inte mycket att hämta, sade fru Håvik. Låt nu pensionärerna bestämma själva vilket parti de skall vända sig till — pen sionärerna behöver i det avseendet inga som helst pekpinnar från fru Håvik! Herr Olsson i Stockholm sade att vi borgerliga inte var ense. Jo, herr Olsson, m, cp och fp är helt ense om att den här kartläggningen skall göras. Sedan får man återkomma till vilka åtgärder som skall sättas in. Det kan bli fråga om många olika åtgärder, men att kartläggningen skall göras är vi som sagt helt överens om. Herr Olsson har ju sällskap med socialdemokraterna i den här frågan. Jag vet inte om ni är helt överens i frågan om att ta bort momsen på livsmedel eller om att ytterligare öka pensionstillskotten, men för det kan ju herr Olsson vara ense med fru Håvik i en viss fråga. Jag står fast vid mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Bara en liten förklaring till vad jag sade om att de borgerliga partierna inte är ense. Två borgerliga partier har motionerat, och sedan har moderata samlingspartiet i utskottet gått ihop med dessa båda partier i en reservation. Jag menade att herr Ringaby och hans parti inte är ense med de andra borgerliga partierna om att höja folkpensionärernas standard och då främst för dem som lever i huvudsak på folkpension och pensionstillskott. Det har ju bevisats år efter år då vi från vänsterpartiet kommunisternas sida har motionerat om en snabbare höjning av pensionstillskotten. Där har alla övriga riksdagspartier ett dåligt förflutet. Det bara är så. När man nu ställer sig upp och säger sig vara de främsta talesmännen för att värdesäkra och höja folkpensionärernas standard, så menar jag att det är en falsk beskrivning. Man har tidigare både i utskottsbetänkanden och här i kammaren varit med om att avvisa krav som skulle ha inneburit en verklig höjning av folkpensionärernas standard.
Herr talman! Jag börjar mer och mer bli klar över att man har varit så ivrig att reservera sig att man inte har läst utskottets betänkande — det är en reservation för reservationens egen skull. Jag tror därför att det är angeläget att några ord av det som står i utskottets betänkande kommer med i protokollet: ”I den år 1970 tillsatta pensionsålderskommitténs uppdrag ingår även frågan om standardsäkring av pensionerna. Utredningen skall sålunda enligt sina direktiv bl.a. undersöka behovet av och möjligheterna att med hänsyn till inkomstutvecklingen och omfattningen av de resurser som kan ställas till förfogande förstärka gällande garantier rörande pensionsnivån. Den i förevarande motioner väckta frågan har samband med pensionskommitténs uppdrag angående standardsäkringen av pensionerna. Utskottet förutsätter att kommittén vid fullgörandet av detta utredningsuppdrag kommer att belysa de aktualiserade frågorna.” Herr talman! Herr Ringaby nämnde att SCB kunde göra denna undersökning och sedan överlämna den till pensionskommittén. Skall vi inte låta pensionskommittén själv bestämma vilka vägar man vill gå? Det är mycket möjligt att man väljer den metoden, men frågan hör klart hemma hos kommittén. Herr Ringaby sade också, att låt nu de pensionärer som vill vända sig till oss ha valfriheten att göra det. Alldeles uppenbart har de den möjligheten. Jag bara beklagade att om de pensionärer som har det sämst ställt — för det var ju dem herr Ringaby talade om — vände sig till moderata samlingspartiet så kunde de inte ha så mycket att hämta där. Jag är övertygad om att många pensionärer vänder sig till moderata samlingspartiet, men det är inte just den kategori vi här talar om.
Herr talman! Jag har självfallet ingen anledning att lägga mig i debatten mellan fru Håvik och hennes kombattanter, en debatt som jag tycker har varit alldeles för lång. Men jag kom in i kammaren när fru Håvik tydligen i argumentnöd talade om det centerstyrda Halland som det avskräckande exemplet. Jag tror det är väldigt farligt att rycka loss en bit på det sociala området och göra jämförelser. Men det var inte det jag begärde ordet för, fru Håvik, så det behövs ingen replik. Det finns i alla fall alltjämt en socialdemokratisk opposition i Hallands län, och från oppositionens sida brukar det aldrig vara farligt att driva en högröstad politik. Jag vill vidare säga att vi har näraliggande exempel på att socialdemokraterna i en centerstyrd kommun av taktiska skäl har yrkat avslag på förslag om höjning av skatten. Det kan rimligen inte ge förutsättningar för en längre gående social politik. Detta kan bestyrkas av ledamöter i denna kammare.

Herr talman! Att jag nämnde Halland berodde inte på argumentnöd. Men herr Kristianssons kommentar att hans uttalande inte kräver någon replik — det förstår jag. Har man upplevt Halland socialt nära inpå skinnet — med en mor i sluten vård, en far på pensionärshem och med stora avstånd mellan inrättningarna — hur det är ordnat där, då vet man vad det handlar om och vad man talar om, herr Kristiansson. Det behövs inte några längre repliker om det. Det är den sociala verkligheten i ett centerstyrt landsting i ett centerstyrt landskap, där man i praktisk politik kunde visa vad man här från denna talarstol talar om att man egentligen vill.

Herr talman! Fru Håvik hävdade att jag borde göra någon form av avbön här med hänsyn till de anföranden som jag har hållit och de yrkanden som jag har ställt. Får jag säga till fru Håvik att i vår motion 1975/76:100, där vi behandlar den ekonomiska politiken - som också i vissa delar har diskuterats här tidigare i dag — finns ett avsnitt om just prisstegringarnas effekt för vissa grupper i samhället. I den motionen påpekas att det är angeläget att se till att utsatta grupper, bl.a. pensionärerna, inte kommer i kläm. Det är av den anledningen som vi i reservationen har hävdat, att här måste till en snabb undersökning av konsumtionsmönstret, så att man får en bild av hur prisstegringarna verkar för pensionärerna, vilken deras situation är inte minst med hänsyn till hur de själva upplever den i dag. Inflationen, som på ett år har varit 10 96 och enligt finansutskottets betänkande 1975/76:16 under två år varit sammanlagt 20 96, är ändå en realitet som man har att kämpa med. Därför finns det anledning att se till att inte ifrågavarande, utsatta grupper kommer i kläm. Det är det som vi har hävdat genom vår motion och genom reservationen. Det är en rättvisefråga, och med god vilja skulle det nog finnas möjligheter att förstå också den delen. Sedan jag lyssnat till den senaste replikomgången rinner mig ett gammalt talesätt i minnet: Det som kan förefalla enkelt blir nog så invecklat och krångligt om man diskuterar det tillräckligt länge. Men för pensionärerna, den grupp som berörs här, är problemet inte särskilt krångligt och invecklat. Pensionärerna märker de kraftiga prisstegringarna. De känner sig som en utsatt grupp, och de är också en utsatt grupp i långa stycken. Mina nära kontakter med gamla pensionärer, som har gett mig en bild av sin situation, har lärt mig att det måste ingå i mitt uppdrag som riksdagsledamot att också föra fram deras synpunkter i Sveriges riksdag så att man får rätta till vad som brister för deras del. Det är detta som vi har hävdat. Sedan vill jag säga något om reservationen och anslutningen till den. Mitt namn står ju först på reservationen. Både herr Olsson i Stockholm och fru Håvik har ändå av erfarenheter från socialförsäkringsutskottet och från många debatter som vi har haft fått bekräftelse på att jag har en social ambition, nämligen att värna om de vardagslivets människor som med sina arbetsinsatser bär upp vårt samhälle och bättra på förhållandena för dem. Vi i vårt parti har vunnit gehör för många av våra propåer i dessa frågor. Uppslutningen bakom den reservation som vi fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19 tycker jag också är ett belägg för att vi även på denna punkt skall få gehör för våra synpunkter. När det har gått några månader till, kommer nog fru Håvik och hennes parti att finna att det verkligen är anledning att göra den undersökning som vi begär i vår reservation. Det gör att jag, herr talman, med tillförsikt yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan avslutade sitt föregående anförande med att han med tillförsikt såg fram emot att fru Håvik och hennes parti om några månader skulle få i gång en sådan utredning som motionärerna begärt samt yrkade bifall till reservationen. Varför ta den omvägen, herr Carlsson? Varför inte gå direkt via pensionskommittén, som jag har citerat? Herr Carlsson! Jag har sagt att herr Carlsson har ett socialt patos, och jag använde i det sammanhanget också uttrycket ”rättspatos”. Det senare tar jag tillbaka beroende på att herr Carlsson inte rent ut kunde medge att man i reservationen inte begärt en snabbundersökning. Jag har reservationen uppslagen framför mig, och jag kan där inte finna ett ord om att utredningen skall genomföras snabbt. Men i sitt anförande betonade herr Carlsson att undersökningen bör ske snabbt och talade om en snabbundersökning osv. Detta står emellertid inte skrivet någonstans. Det var bara det jag ville att herr Carlsson skulle bekräfta. Jag blev tyvärr besviken på herr Carlsson på den här punkten.

Herr talman! Fru Håvik läser in citat till protokollet och tror att de inte finns redovisade där tidigare. Jag vill bara påminna om att jag själv har citerat orden om att pensionskommittén har att enligt sina direktiv bl.a. undersöka behovet av och möjligheterna att med hänsyn till inkomstutvecklingen och omfattningen av de resurser som kan ställas till förfogande förstärka gällande garantier rörande pensionsnivån. På den punkten är vi helt ense. Vi har inga delade meningar om pensionskommitténs uppdrag och vilka direktiv som gäller för den. På vårt håll önskar vi emellertid gå litet därutöver i syfte att ge pensionärerna en korrekt och rättvis behandling. Vi har hela tiden sagt ifrån att vad vi önskar är att pensionärerna blir tillförsäkrade en sådan behandling. Jag har tidigare sagt att det är ett steg på vägen att majoriteten har varit villig att överlämna motionerna till pensionskommittén, men det innebär inte några direktiv till kommittén. Nu säger fru Håvik att kommittén själv får välja vilken väg den vill gå. I så fall kan den väl också välja att låta bli att gå någon väg alls. Vi har ansett det vara riktigt att för säkerhets skull hos regeringen begära att frågan om standardsäkringen blir föremål för undersökning, och det är det som reservationen syftar till. Jag ber på nytt att få tillstyrka den.

Herr talman! Halland har ju kommit i blickpunkten här vid något tillfälle, och någon representant från Halland har talat om hur kommunerna där styrs. Jag skulle då också vilja göra den reflexionen, att nästan samtliga kommuner i Halland är borgerligt styrda. Även den kommun jag kommer från är borgerligt styrd. I år, 1975, gick vi på socialdemokratiskt håll med på att höja skatten, men vi ville att man då också skulle höja standarden för våra pensionärer. Detta satte sig emellertid de borgerliga emot; de ville inte vara med om att höja standarden för pensionärerna i kommunen. Det är således inte alltid, som det här har sagts, bara socialdemokraterna som inte vill vara med om att höja pensionärernas levnadsstandard. I den här kommunen borde de borgerliga verkligen ha kunnat hjälpa till genom att gå med på förslaget om en sådan höjning.

Herr talman! Centern har hävdat att barnbidragen skall utgå lika till alla barn och vara grunden i samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna. I princip bör målet vara att samhället genom barnbidraget svarar för den andel av familjens kostnader som normalt kan sägas vara en merkostnad på grund av att man har barn. Bidraget bör alltså åstadkomma ekonomisk jämställdhet mellan familjer med barn och familjer utan barn. Den sociala grundtrygghet som barnbidraget skall utgöra för barnfamiljerna urholkas emellertid ständigt av inflation och prisstegringar. Ju högre inflationstakten är, desto sämre blir barnfamiljernas ekonomi och sociala trygghet. Vi anser det för vår del självklart att barnfamiljernas sociala grundtrygghet skall värdesäkras på samma sätt som andra samhällsgruppers sociala grundtrygghet garanteras ett realvärde. Därför kräver vi indexreglering av barnbidragen. Utskottsmajoriteten motiverar sitt avslagsyrkande beträffande kravet på indexreglering på följande sätt: ”Om man indexreglerade barnbidragen men inte bostadstilläggen skulle barnstödet värdesäkras för familjer i högre inkomstlägen, medan familjer i lägre inkomstlägen endast skulle få en del — i många fall den mindre delen — av sitt stöd skyddat mot prisutvecklingen på detta sätt. Det skulle innebära en prioritering av barnbidragen som automatiskt skulle minska utrymmet för förskjutningar av stödet, t.ex. till förmån för barnfamiljer med lägre inkomster.” Det är alldeles uppenbart att den sociala grundtrygghet som barnbidraget utgör inte är tillräcklig för barnfamiljer med speciella behov. Det behövs i många fall ett samhällsstöd utöver barnbidraget i form av riktade, behovsprövade samhällsåtgärder. Klart är emellertid att ju bättre den generella sociala grundtryggheten kan utformas, ju högre den blir, desto mindre behov finns det av riktade, behovsprövade sociala åtgärder. En administrativt enkel och tillräckligt hög social grundtrygghet ger mera av resurser över till effektiva åtgärder i de fall där grundtryggheten inte är tillräcklig. Av utskottsmajoritetens avslagsmotivering synes framgå att majoriteten avser att driva en linje som innebär sänkning av barnbidragets realvärde och därmed också sänkning av den generella sociala grundtryggheten för barnfamiljerna. Jag frågar: Är detta avsikten? Vi kräver ett klart besked på den punkten. Inom centern anser vi det orimligt att barnfamiljerna, som i dag är en ekonomiskt missgynnad grupp i samhället, skulle få sin standard ytterligare sänkt genom inflationens verkningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Barnbidraget är, precis som Erik Larsson sade, den grundläggande formen för en utjämning mellan barnfamiljer och andra. Det bygger på att alla barnfamiljer har större kostnader och därför lever på lägre standard än vad andra gör med motsvarande inkomster. Barnbidraget glöms ibland bort i den familjepolitiska debatten, kanske därför att nya former av familjestöd är mer spännande att diskutera. Det finns därför anledning att påminna om barnbidragets grundläggande betydelse. Det är viktigt att barnbidraget inte får holkas ur av prisstegringar. Det bör höjas genast, inte i efterhand, när familjerna redan under en lång tid har fått känna av prishöjningarna. Därför envisas vi med att föra fram förslaget om värdesäkring av barnbidraget, t.ex. genom anknytning till basbeloppet. Jag lyssnade till fru Håvik i den debatt som just har förts här. Hon förklarade med stolthet att Sverige är det enda land i världen som ger pensionärerna en omedelbar ersättning för prishöjningarna. De behöver inte vänta, utan genast när priserna går upp får de också en förstärkning av sin ekonomi, så att de kan klara dessa prishöjningar. Det är precis denna enkla ordning som vi vill att också barnfamiljer skall komma i åtnjutande av. Vi kan inte nu föreslå ett system inom ramen för familjepolitiken, som kompenserar barnfamiljerna för hela prishöjningen. Men vi kan i varje fall se till att den del av barnfamiljernas konsumtion, som täcks av barnbidraget, får vara lika stor även när priserna stiger. Det utesluter inte att man successivt, när resurserna finns, också kan genomföra verkliga höjningar av barnbidragen —- utöver dem som motiveras av prishöjningarna. Det anser jag vara motiverat, även om det inte i dagens situation finns ekonomiskt utrymme för detta. Men det är snarare en sådan utveckling som är angelägen än den som tecknas i utskottsbetänkandet — där bostadstilläggen skulle spela en allt större roll. Vi är inne i en period av snabba prishöjningar. Det gäller att skydda barnfamiljerna mot dem så långt det går. Med den motiveringen ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Min partikamrat Lars-Ove Hagberg finns med bland reservanterna till förmån för indexreglering av de allmänna barnbidragen. I reservationen finns emellertid ingen vpk-motion åberopad. Nej — det gör det inte. Men en vpk-motion med yrkande om indexreglering av barnbidragen, nämligen motionen 1975:774, har redan tidigare behandlats här i kammaren och avslagits. Det är därför naturligt att vi från vpk nu befinner oss bland reservanterna. Det är det så mycket mer som just vårt parti i riksdagen drivit denna fråga år från år. Jag gick till riksdagstrycket från 1965 och framåt och kunde då konstatera att kommunisterna vid tiotal tillfällen har motionerat och ställt sådana här förslag. Men kanske det räcker med att gå tillbaka till årets behandling av den nyss åberopade motionen 774 och socialutskottets betänkande nr 5 samt protokollet från onsdagen den 9 april.

Det är naturligtvis glädjande att centerpartiet redan nu i höst kommit fram till en annan ståndpunkt än den som man intog den 9 april och att centerpartiet tydligen inte längre känner sig bundet av samgåendet med regeringspartiet utan så att säga har återfunnit sig självt i den här frågan. Så till sakförhållandet. Det är, herr talman, kännetecknat av — som också har berörts i tidigare inlägg — en nära nog galopperande inflation. I ett annat sammanhang har ju den officiella statistikens eftersläpning observerats, och detta har också här i dag tidigare varit föremål för debatt. Barnfamiljerna har observerat den utvecklingen, men tyvärr förefaller det inte som om regeringen och så vitt jag kan se riksdagens socialdemokrater har gjort det.

I vår motion 774, som väcktes under den allmänna motionstiden, hade vi ett förstahandsyrkande. Detta gällde att de allmänna barnbidragen skulle grundas på 20 26 av basbeloppet. Vi föreslog emellertid också att riksdagen hos regeringen skulle hemställa om förslag innebärande att bidragen beräknas på 25 26 av basbeloppet — således ett yrkande mera på sikt. Jag vill i detta sammanhang understryka värdet av ett ställningstagande i sak för införande av indexreglerade barnbidrag. Huvudskälet för vårt förslag är att barnbidragets värde ständigt urholkas av prishöjningarna, att flerbarnsfamiljernas inkomster ofta är låga och att det relativa konsumtionsutrymmet blir mindre om bidragen inte görs värdebeständiga. Det förhållandet att även familjer i högre inkomstlägen skulle ha glädje av att barnbidragen ges samma värdebeständighet som andra grundläggande bidragsformer bör naturligtvis inte få hindra ett genomförande av en indexreglering av de allmänna barnbidragen. Inte heller frågan om hur det framtida bostadsstödet och utformningen av bostadstilläggen kommer att se ut bör utgöra något hinder. Jag vill emellertid anföra ytterligare några synpunkter. Det av oss resta kravet om värdesäkring av barnbidragen är — som jag här mycket kort har försökt att påvisa — alltigenom berättigat. Men varför skall man stanna vid denna position? Vad är det som säger att barnbidragens realvärde skall stanna vid just den nivå som de vid en tillämpning av värdesäkringsregler skulle befinna sig på? Jag vill erinra om den av oss anförda synpunkten att principen för stödet åt barnfamiljerna bör vara att kompensera alla barnfamiljer i förhållande till familjer utan barn. Vi ser detta som en del i en bättre barnomsorg. Den lösning på sikt som jag erinrade om och som föreslogs i motionen 774 till årets riksdag tar hänsyn härtill. Vi förordar där att komma fram till en uppräkning av barnbidragen till förslagsvis 25 926 av basbeloppet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till socialutskottets betänkande nr 24.
Herr talman! När jag lyssnade till de tre föregående talarna fick jag det intrycket att det egentligen bara skulle vara deras tre partier som har gjort någonting för barnfamiljerna här i landet. Så är det naturligtvis inte. Vill man vara ärlig tror jag man kan konstatera att det har varit en gemensam strävan hos samtliga politiska partier att så långt möjligt skydda barnfamiljerna i den ekonomiska utveckling som pågår. Därför vill jag genast säga att de partier som herr Claeson, herr Larsson i Öskevik och herr Romanus representerar inte har patent på att företräda barnfamiljerna bättre i denna fråga än de båda andra partierna, som inte Frågan om indexreglering av barnbidragen har varit föremål för många debatter i denna kammare. Jag behöver inte upprepa mycket av argumenteringen i det sammanhanget, utan jag kan nöja mig med att slå fast följande. Det är rimligt att vi tid efter annan höjer barnbidragen. Men då skall det ske efter särskilda politiska beslut. Och om man inriktar sig på att hjälpa de ekonomiskt svaga barnfamiljerna, så är bostadstillläggen betydligt mera effektiva och rättvisa än en indexreglering av barnbidragen. Som utskottet konstaterar är det så, att om man indexreglerar barnbidragen men inte bostadstilläggen, så innebär det att man värdesäkrar barnstödet för de ekonomiskt bäst situerade familjerna, medan familjer med sämre ekonomi bara får den mindre delen av sin inkomst via de sociala bidragen indexreglerad. Ett sådant system kan vi inte godkänna. En indexreglering av barnbidragen får inte den rätta effekten. Den gynnar i första hand dem som har det bäst ställt ekonomiskt av barnfamiljerna — den tar inte främst sikte på de familjer som har minst inkomster. Därför har vi inte velat vara med om en indexreglering. Herr Erik Larsson i Öskevik tog upp frågan om inflationsutvecklingen. Han menade att inflationen äter upp en stor del av barnfamiljernas inkomster. Jag vill i det sammanhanget säga att barnbidragen ju ändå har höjts. Gång efter annan har vi företagit höjningar, närmast då för att justera barnbidragen till ett riktigare värde med hänsyn till dagsläget. Men för den skull är det inte rimligt eller riktigt att indexreglera dem. När man diskuterar barnfamiljernas situation skall man inte glömma att det väsentliga är att via full sysselsättning och god löneutveckling skapa möjligheter till en hygglig inkomst i vårt samhälle. Det är det centrala. Barnbidragen är bara en liten del av de inkomster som barnfamiljerna har. Det skall man ha klart för sig. Den repliken kan jag rikta också till de övriga talarna. Herr Claeson sade att vpk drivit på i denna fråga. Ja, det är klart att det inte är så svårt att driva på i varje fråga när man inte samtidigt behöver vara alltför rädd för att få ta konsekvenserna av de utgifter man därmed vill ålägga det svenska samhället. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag understryka att barnfamiljerna gynnas bäst av en politik som ger dem ekonomisk trygghet i samhället, och den tryggheten åstadkommes bäst på andra sätt än genom indexreglering av barnbidragen. En sådan får enligt mitt förmenande till följd en snedvridning barnfamiljerna emellan. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Först och främst vill jag till herr Karlsson i Huskvarna säga att jag för min del aldrig ansett att det bara är de tre partier som står för reservationen som drivit sociala frågor inkl. frågor som rör barnfamiljerna i det här samhället. Jag är medveten om att vi alla här arbetar för en förbättring, och det hoppas jag att vi skall kunna fortsätta med. Men när det gäller vissa delfrågor kan vi ha olika åsikter om vägarna för att nå målet, och det är tydligt att vi har olika åsikter i just den här frågan. Herr Karlsson i Huskvarna sade att en indexreglering av barnbidragen inte är den bästa vägen för barnfamiljerna. Han motiverade det inte utförligt, men så föll hans ord. Jag frågade utskottets talesman direkt huruvida han var beredd att här ge svar på frågan om utskottsmajoriteten ansåg att man skulle tillåta barnbidragen att urholkas och i stället satsa på andra förmåner för barnfamiljerna. Jag fattade nu herr Karlsson i Huskvarna på det sättet att han föredrar en linje som innebär en urholkning av barnbidraget. Det jämviktsförhållande i ekonomiskt hänseende som barnbidragen skall åstadkomma mellan familjer med barn och familjer utan barn skall man i framtiden inte ta hänsyn till, menar han. Man skall satsa på andra förmåner för barnfamiljerna. Det var, om jag har fattat det rätt, i så fall ett klart besked i den saken. Jag kan bara beklaga att vi inte är överens på den punkten.
Herr talman! Jag lade också märke till herr Karlssons i Huskvarna uttalande att centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna inte har monopol på att vilja göra saker för barnfamiljerna. Det stämde ganska bra med vad som sades i den förra debatten. De partier som där hade reserverat sig hade inte heller monopol på att vilja göra någonting för pensionärerna. Det är en gemensam strävan, underströk herr Karlsson. Ja, det är verkligen en ny och intressant ton som har kommit in i den politiska debatten på senare tid, och som jag tycker är mycket glädjande. Det är alldeles riktigt, som också herr Larsson i Öskevik framhöll, att vi aldrig har gjort anspråk på att ha monopol på reformvilja eller på att satsa på barnfamiljerna. Vad vi tidigare i alla år fick höra var att socialdemokraterna hade monopol på reformvilja och att vi andra företrädde bakåtsträveriet och de rika i samhället. Det är bra att den typen av debatt är borta. Utan att riva upp en historisk strid vill jag säga att vi är överens om att det är en gemensam strävan att förbättra för dem som har det svårt i samhället och göra en utjämning mellan å ena sidan de aktiva och å andra sidan dem som av olika skäl behöver stöd, t.ex. barn och pensionärer. I vissa situationer kan ett parti eller ett par partier vilja göra en ökad satsning på något delområde, men vi är också medvetna om att det då går ut över någonting annat. Vi kan önska behandla en viss fråga på ett sätt, medan andra partier vill göra på annat sätt. Det kan naturligtvis också vara så att en metod gynnar en delgrupp och en annan metod gynnar en annan delgrupp. Men det är hela tiden fråga om en gemensam reformvilja. Det är glädjande att vi kan diskutera från den utgångspunkten. Vad det nu gäller är att vi inte håller med om att man skall behöva fatta särskilda beslut för att kompensera barnfamiljerna för prishöjningar, lika litet som vi behöver fatta särskilda beslut om att folkpensionerna skall höjas när priserna går upp. Det är den skillnaden som vi i dag diskuterar. Då säger herr Karlsson i Huskvarna att detta gynnar dem som har det bäst ställt. Det är väl ändå inte riktigt. Fråga barnfamiljerna vilka som har den största glädjen av barnbidragen! Det är inte de som har det bäst ställt. Barnbidragen spelar naturligtvis större roll ju mindre inkomst man har. Och höjningar av matpriser och annat är också mest kännbara för dem som inte har så stora inkomster. Det var inte för att barnbidragen är särskilt värdefulla för dem som har det bäst ställt, som högerpartiet en gång i världen ville ta bort det första barnbidraget, det tror väl inte herr Karlsson. Jag tolkar herr Karlssons uttalande på samma sätt som herr Larsson i Öskevik gjorde, att säger man att en värdesäkring av barnbidragen skulle leda till en snedvridning — så föll faktiskt orden — innebär det att man accepterar en urholkning av barnbidragen.

Det faller på sin egen orimlighet. I själva verket är det så, som herr Romanus var inne på i slutet av sitt inlägg, att de som har den största nyttan av en sådan indexreglering är låginkomsttagarna. Men jag vill upprepa att det förhållandet att också höginkomsttagare skulle få en värdesäkring av barnbidragen inte kan få hindra att man hjälper dem som bäst behöver det. Man kan naturligtvis diskutera vem som mest energiskt har förespråkat förändringar och förbättringar för barnfamiljerna. Jag skall inte försöka sätta betyg på det — protokoll och handlingar i riksdagen talar tillräckligt tydligt om det, om man går tillbaka några år i tiden. Beträffande bostadstilläggen vill jag än en gång understryka vad jag var inne på i mitt första inlägg, att bostadstilläggens förbättringar inte på något sätt står i motsättning till en indexreglering av barnbidragen. Här handlar det om att man skall försöka behålla realvärdet av barnbidragen. Om vi inte har en sådan indexreglering inträffar tyvärr den situationen att vi får justeringar i efterhand då bidragen höjs, och det kan som bekant gå ganska lång tid innan vi får sådana justeringar. Den tid som barnfamiljerna får mindre pengar i barnbidrag än vad de rätteligen skulle ha fått blir då synnerligen kännbar för dem. Herr Karlsson i Huskvarna sade att det är lätt att komma med sådana här förslag men att de också kostar pengar. Jag vill bara erinra om att vänsterpartiet kommunisterna i alla sammanhang då fördelningsfrågor, barnomsorg och annat diskuterats anvisat var pengarna skall tas för att genomföra våra förslag.
Herr talman! Jag har i alla fall lyckats komma så långt i debatten att ingen av de tre övriga talarna nu säger att deras parti skall betraktas som det enda barnvänliga i landet. Det är ett viktigt konstaterande. Herr Erik Larsson i Öskevik frågade om jag vill tillåta urholkning av barnbidragen. Jag sade förut att vi tid efter annan får höja barnbidragen efter särskilda beslut och med ledning av den utveckling som då ligger bakom. Vi är beredda att vid lämpliga tillfällen ta upp den frågan, men vi avvisar en indexreglering både nu och tidigare. Herr Larsson fattade mig så att jag inte vill stödja barnfamiljerna. I så fall måtte herr Larsson — som jag känner som en person med mycket god fattningsförmåga — ha slumrat till när jag talade. Jag sade att om de bäst behövande barnfamiljerna skall stödjas är det bostadstilläggen som är viktigast. Det är klart dokumenterat, och jag vill understryka att den vägen måste vara mycket bättre. Herr Romanus förde ett resonemang om vem som hade varit mest pådrivande. Jag vill bara konstatera att Sverige är det land i världen där man generellt sett har den bästa sociala standarden även när det gäller barnfamiljerna. Och eftersom socialdemokratin har haft en mycket dominerande ställning i vårt land måste det tyda på att den regeringspolitik som förts har varit grunden för de framsteg som skett i fråga om barnfamiljerna. Herr Claeson försöker slingra sig undan kommunisternas inställning till de bättre situerade familjerna. Jag förstår att det kan vara besvärligt för honom. Han upprepade två gånger att även de måste ha barntryggheten ordnad. Men om man följer den linje som herr Claeson företräder får de bäst situerade familjerna den största utdelningen av en barnbidragshöjning. Det kan inte herr Claeson förneka. Det är fakta.
Herr talman! Jag tyckte att herr Karlsson i Huskvarna var bäst i sitt första inlägg när han konstaterade att det är frågan om en gemensam strävan att förbättra. Nu fick han ett återfall i resonemanget om att Sverige är bäst, och eftersom socialdemokraterna sitter i regeringen, är socialdemokraterna allra bäst. Vi måste ändå erkänna att Sverige på vissa områden inte är bäst. När det gäller utbyggnad av förskolan — för att ta ett exempel som har med barnens välfärd att göra — ligger vi långt efter andra länder. Men jag bestrider inte att det finns mycket som är bra i Sverige. Vi har haft goda förutsättningar och har också i många fall bra välfärdsanordningar för medborgarna. Det allra mesta av detta har, som herr Karlsson var inne på i sitt första inlägg, byggts upp i enighet av en stor majoritet av svenska partier och riksdagsmän. Herr Karlsson började med att säga att folkpartiet inte hade något monopol på åtgärder för barnfamiljerna. Men även om socialdemokraterna varit i regeringsställning hela tiden så har inte heller de något sådant monopol. Det bör vi kunna vara överens om. I den konkreta fråga som vi diskuterar sade herr Karlsson att en vär desäkring av barnbidragen skulle leda till en snedvridning av det familjepolitiska stödet. Det kan inte tolkas på annat sätt än att han är villig att acceptera en urholkning av barnbidragen åtminstone för viss tid. Annars anser man inte att en värdesäkring skulle leda till en snedvridning. Det går inte att hänvisa till att bostadstilläggen skall lösa problemen. Hälften av barnfamiljerna har inga bostadstillägg. Det beror inte bara på att de har en bättre ekonomisk ställning. Ganska få familjer, där båda makarna förvärvsarbetar, har bostadstillägg. De kommer upp i för hög inkomst i kronor räknat, även om de också har ökade kostnader. Bostadstilläggen är nödvändiga och fyller en stor funktion. Men vi kan inte blunda för den nackdelen att de har en återhållande verkan på — i de flesta fall — mödrarnas förvärvsarbete. Är man hemma har man bostadstillägg, men börjar man jobba blir man av med bostadstilllägget. Det blir en avbränning på inkomsten av samma typ som den gamla sambeskattningen. Det är en nackdel med bostadstilläggen.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att jag i denna debatt inte har påstått att herr Karlsson i Huskvarna inte vill förbättra för barnfamiljerna. Så mycket känner jag vår ordförande i socialutskottet, att jag vet att han gärna är med på förbättringar. Frågan gäller på vilket sätt förbättringarna för barnfamiljerna skall ske. Där är tydligen herr Karlsson och jag av olika mening. Herr Karlsson framhåller att barnbidragen justeras till dagsläget efter särskilda beslut. Gör man verkligen så, blir det ekonomiska utfallet ungefär detsamma som vid en indexreglering. Då får man inga pengar över till andra åtgärder, som det står i utskottets motivering. Här sker ändå en eftersläpning, som gör att barnfamiljerna får en sämre kompensation för penningvärdeförsämring och inflation än om det fanns en indexreglering. Här existerar tydligen en åsiktsklyfta mellan herr Karlsson och mig. Å ena sidan är det en från-fall-till-fall-politik, där regeringen bestämmer en höjning om den tycker att staten har pengar, och å andra sidan en god social grundtrygghet för barnfamiljerna genom ett indexreglerat barnbidrag. Vi från centern ser ingen anledning till att barnfamiljerna skall behöva undvara det sociala grundskydd som ett indexreglerat barnbidrag utgör.
Herr talman! Herr Karlssons i Huskvarna påstående att kommunisterna söker glida ifrån sin inställning att höginkomsttagare och bättre bemedlade skulle få förmåner av olika slag är naturligtvis helt felaktigt. Vi har accepterat att barn, vare sig de råkat födas i familjer med hög eller låg inkomst, ändå skall få detta barnbidrag. Någon behovsprövning skall inte ske. Det trodde jag att vi alla — även herr Karlsson — var överens om. Det är en helt onödig diskussion att ta upp den frågan i detta sammanhang. Även om barnbidrag utgår till alla barnfamiljer och det bland dessa barnfamiljer finns höginkomsttagare, kan man inte avstå från att försöka göra barnbidraget värdebeständigt. Det är detta diskussionen handlar om. Bostadstillägget är naturligtvis helt nödvändigt. Men det är galet att räkna med att på sikt använda bostadstillägget som ett instrument för att garantera alla familjer en bra bostad till hyggligt pris. Det innebär i så fall att man ständigt får lappa på dessa bostadstillägg utan att komma åt de verkliga orsakerna till de höga boendekostnaderna och hyrorna, nämligen den spekulation som förekommer i alla led på bostadsmarknaden.

Herr talman! Jag vidhåller, herr Romanus, att inget parti har monopol på den här frågan, men jag understryker att socialdemokratin under sin långa regeringsperiod har kunnat genomföra en rad reformer som varit till nytta för barnfamiljerna. Herr Romanus frågade i sitt förra inlägg vem som har störst glädje av barnbidragshöjningen. Det skulle vara underförstått att det är de lågavlönade som har det. I och för sig är det riktigt, men jag vill understryka att vill man hjälpa de lågavlönade är bostadstilläggen den enda vettiga formen. Herr Larsson i Öskevik och jag är för det mesta på samma linje i utskottet, men den här gången har vi olika uppfattningar. Det beror väl på att våra partier ser olika på saken. Både herr Romanus och herr Larsson talade om att göra det och det, men vi får inte glömma att det kostar pengar att genomföra alla de här reformerna. Samtidigt som ni vill indexreglera bidragen har ni varit med om att sänka arbetsgivaravgiften, som ger åtskilliga miljoner i de norrländska länen. Med andra ord: Er politik går inte ihop. Man kan inte begära höjning av de sociala utgifterna utan att samtidigt ge staten de inkomster som behövs för att genomföra den politiken. Så länge som ni inte är logiska i det avseendet får ni finna er i att vi säger att problemen inte kan lösas på den väg som ni anvisar.

Herr talman! Den här debatten har förts flera år i rad, och såvitt jag har kunnat avlyssna har den inte tillförts några nya argument i dag. Jag har heller inga nya argument, men det har ansetts angeläget att vi även från moderata samlingspartiets sida också i år redovisar de motiv vi har för att inte ansluta oss till kravet på indexreglering av barnbidragen. Var och en förstår att det i och för sig skulle kunna vara politiskt lockande för moderata samlingspartiet att ansluta sig till detta förslag. Dels är vi i den inte helt vanliga situationen att en sådan anslutning omedelbart skulle trygga förslagets genomförande — vi skulle få en rejäl majoritet i riksdagen för det — dels är det ett förslag som är enkelt och lätt att föra ut och säkert mycket lätt att popularisera. Vi har inte heller i år fallit för den frestelsen, därför att de sakliga skälen emot alltjämt för oss är oförändrat starka, och vi kan inte komma förbi dem. Det finns, som jag har sagt tidigare år, i huvudsak två skäl. Det ena är riksdagens handlingsfrihet, och det argumentet har nog blivit starkare i år än tidigare. Vi vet alla att det föreligger en lång önskelista på reformer för barnfamiljernas bästa. I stora delar råder det politisk enighet om önskemålen. Den ekonomiskt tyngsta biten är en mycket kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Det råder politisk enighet i huvudsak om att det måste ske. Vi har bred uppslutning kring kravet på förkortad arbetstid för barnfamiljer. Vi har också en mycket stor uppslutning, som när som helst kan bli majoritet, om kravet på någon form av vårdnadsersättning för småbarnsfamiljerna. Just nu remissbehandlas ett förslag från bostadsfinansieringssakkunniga om väsentlig utbyggnad och förändring av bostadstilläggssystemet för barnfamiljerna. Det är ett mycket tilltalande förslag. Det innebär en betydande förstärkning av det ekonomiska stödet och är konstruerat så att förstärkningen nästan helt koncentreras till dem som bäst behöver hjälpen, alltså familjerna med den svagaste ekonomin och de flesta barnen. Liksom alla de andra tidigare nämnda förslagen kostar det mycket pengar. Jag reserverar mig för eventuellt minnesfel, men jag erinrar mig att tillsammans med motsvarande stöd för barnlösa låginkomsthushåll, som är en mindre bit, så handlar det om 1,2 miljarder kronor. Det är alltså mycket pengar. Sammantaget, herr talman, rör sig denna önskelista, som jag personligen och mitt parti till största delen står bakom, om många miljarder kronor under några år framåt. Sedan har vi det allmänna barnbidraget och behovet av att låta det följa med, framför allt i inflationsutvecklingen. Det är ett önskemål bland andra. Vad vi vill är att behålla handlingsfriheten. Vi har helt nyligen beslutat om en av de större höjningar som någonsin har gjorts av de allmänna barnbidragen, 300 kr. per barn och år, en höjning som för första gången utgick den 21 oktober i år. Den i pengar räknat lilla reformen för de enskilda familjerna kostade 540 milj.kr. Vad gav den då? Jo, den gav genomsnittsfamiljen med två barn 50 kr. mer i månaden. Man skall inte förakta 50 kr. mer i månaden, och det gör jag inte heller. Det finns familjer för vilka den förstärkningen är mycket väsentlig, och överallt är den naturligtvis välkommen. Ingen tackar nej till 50 kr. Men i proportion till vad det kostar är det väl inte självklart att det alltid är en sådan höjning och därtill automatiskt utlöst som måste stå högst på prioritetslistan när det gäller det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Nu har vi gjort sådana höjningar, och jag vill direkt svara herr Larsson i Öskevik att det inte är min eller moderata samlingspartiets mening att låta det allmänna barnbidraget urholkas. Men därifrån vill vi inte gå vidare och säga att det ovillkorligen skall ha en följsamhet kvartal Nr 40 för kvartal eller ens år för år med penningvärdeutvecklingen. Det kan Onsdagen den nämligen uppstå lägen då vi önskar och bör prioritera även mellan de 10 december 1975 olika formerna för stöd till barnfamiljerna. Skall vi klara det väsentliga i den önskelista som jag nyss talade om och mot bakgrunden av vad Indexreglering av vi tidigare i dag har hört i en lång ekonomisk debatt, får vi väl ändå — de allmänna vara medvetna om att det uppstår lägen då vi blir tvungna att prioritera barnbidragen och kanske prioritera hårt, inte bara mellan familjestödet och andra samhällsviktiga ändamål utan inbördes mellan olika grenar av familjestödet. Jag har lätt att tänka mig situationer då det kan vara angeläget att låta någon av de andra delarna gå före. Därför vill jag inte vara absolut bunden av en automatisk stegring av just det allmänna barnbidraget. Detta, herr talman, är det ena skälet. Det andra är nästan budgettekniskt betingat, och vi har också nämnt det tidigare. Moderata samlingspartiet, som här är helt ense med centerpartiet och folkpartiet, har sedan flera år arbetat för en indexreglering av skattesystemet, skatteskalor och avdrag i skattesystemet. Genomfört, vilket vi hoppas på, innebär förslaget att vi stoppar eller i varje fall kraftigt bromsar upp det med inflationen automatiskt ökade inkomstflödet till statskassan. Vi har länge klagat över att utan riksdagsbeslut får staten automatiskt en inkomstökning på skattebetalarnas bekostnad på grund av inflationen och skattesystemets tekniska konstruktion, och det vill vi alltså ändra på. Då bjuder enligt vår mening konsekvensen, att om vi på det sättet sätter stopp för eller allvarligt bromsar upp den automatiska inkomstökningen, kan vi inte medverka till att höja den automatiska utgiftsökningen också, för då går det bara inte ihop. Inte ens i ett system med indexreglerade skatter och därmed uppbromsade eller stoppade automatiska inkomstökningar för staten kan vi helt avvara indexreglering av sociala förmåner. Vi har alldeles nyss behandlat ett ärende om pensionerna. Det är ett typexempel på en förmån som enligt min mening måste indexregleras. Där gäller det en förmån som definitionsmässigt och sakligt representerar en absolut minimistandard. Folkpensionen är avsedd att vara en minimistandard för dem som skall leva helt på den och som dessutom för många människor utgör den enda inkomsten. En sådan social förmån tål inte ens en tillfällig, kortvarig urgröpning på grund av inflationen, utan den måste få följa med. Vi har ju från tre partiers sida nyss uttalat oss för att man skall ytterligare säkra den följsamheten. Det är helt klart. Det finns kanske också andra sådana förmåner. Men barnbidraget är till sin karaktär annorlunda. Det representerar inte en familjs hela inkomst. Det representerar väl som regel i de vanligaste inkomstlägena mellan fem och tio procent av inkomsten. Det är alltså inte på något sätt lika avgörande för hela standarden som pensionen är för folkpensionären. Kan man då säga att det är så angeläget att denna lilla del av en inkomst måste vara absolut automatiskt följsam till penningvärdet så att man för den skull skall ta inkonsekvensen att samtidigt vilja in 123 dexreglera både inkomster och en icke obetydlig utgift som denna? Detta är alltså det andra skälet till att moderata samlingspartiet inte har kunnat ansluta sig till kravet. Det har inte skett någon förändring utom detta att när det gäller prioriteringsbehovet har vi snarare starkare argument i år än tidigare därför att önskelistan har växt bara på ett enda år, och växt väsentligt. I övrigt gäller vad som tidigare har gällt. Vi vidhåller alltså vår ståndpunkt, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna ansåg att vår politik inte går ihop, eftersom vi dels vill ha en värdesäkring av barnbidraget, dels har varit med om att sänka arbetsgivaravgiften i inre stödområdet. Nu var sänkningen av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet avsedd att vara en tidsbegränsad åtgärd för att stimulera sysselsättningen. Det är numera erkänt i den ekonomiska debatten att man inte behöver full kostnadstäckning för sådana åtgärder. Tvärtom hoppas vi att den kan ge flera arbetstillfällen, och i så fall skulle åtgärden kunna vara lönsam för staten. Vi minns att när staten tillfälligt sänkte mervärdeskatten för ett par år sedan, fick det just den effekten. När man räknade efter fann man, att man faktiskt fått in mer på den sänkta mervärdeskatten än man från början hade tänkt sig med oförändrad mervärdeskatt. Om man vidare hävdar att en värdesäkring av barnbidraget kostar för mycket, genom att man tar för mycket av resurserna i anspråk, innebär det att man accepterar en urholkning av barnbidraget. Allt detta tal om behovet av handlingsfrihet är ju ingenting annat än en önskan att ha möjlighet att låta barnbidraget urholkas av prishöjningarna. Om man inte vill ha handlingsfrihet på den punkten, får man naturligtvis skaffa fram ett sådant utrymme i budgeten att barnfamiljerna kan lita på att barnbidraget är lika mycket värt även om priserna stiger. Det är det som det är fråga om. Säger man nej till det kravet, innebär det att man accepterar att i runt tal hälften av barnfamiljerna får klara de ökade prishöjningarna utan att barnbidraget bibehåller sitt värde. Enligt vår uppfattning är barnbidraget en sådan social förmån, en sådan grundtrygghet som bör värdesäkras på samma sätt som folkpensionen. Det finns andra sådana förmåner också. Vi har inte kunnat finna några skäl till att man skulle undanta barnbidraget från den värdesäkring som vi är beredda att ge andra grupper. Det är klart att det skulle innebära ökad handlingsfrihet om man tog bort värdesäkringen också ur pensionssystemet och i stället lät riksdagen varje år besluta vilka pensionärer som skulle få en höjning på grund av prisstegringarna och vilka som inte skulle få det. Vårt krav innebär att det inte blir så mycket pengar att dela ut för finansministern, men vi tycker det är bättre att de människor i samhället som har ett av oss alla erkänt behov får det stöd till en väsentlig del av sin konsumtion som barnbidraget och folkpensionen ger. De skall kunna lita på att det stödet finns kvar även om priserna stiger. Vill - Nr 40 man inte gå med på det, är det ett uttryck för att man inte anser det SA Onsdagen den riktigt lika viktigt att slå vakt om den tryggheten.
Indexreglering av Herr talman! Jag skall inte bli mångordig i denna diskussion. Jag tyckte de allmänna att den förra debatten var ett avskräckande exempel i det avseendet. barnbidragen Herr Carlshamre tyckte att det skulle vara lockande att ställa sig bakom reservationen i det här läget när vi skulle ha en chans att vinna en votering i riksdagen. Han var dock mera rädd om riksdagens handlingsfrihet för framtiden. Jag har svårt att förstå att riksdagens handlingsfrihet i det här fallet skulle ha en så kolossalt överskuggande betydelse när det gäller att ta ställning till de sociala frågorna. Självfallet kommer önskelistor att föreläggas oss framöver, där vi får lov att prioritera mellan kraven. Men vi har i centern satt grundtrygghetsförmånerna främst i det sociala samhällsstödet över huvud taget, och vi vill i linje härmed ha en värdesäkring av den grundtrygghet som barnfamiljerna har genom barnbidraget. Jag håller med herr Carlshamre om att det är ett enkelt resonemang, men jag tror också att det är ett resonemang som håller, eftersom det generellt sett ger barnfamiljerna den bästa lösningen. Ett enkelt och generellt grundtrygghetssystem, billigt att administrera, ger pengar över till andra riktade åtgärder, som vi skall styra dit där behovet är störst. Jag konstaterar till sist att grundåskådningarna i denna fråga skiftar lika mycket mellan moderata samlingspartiet och centern som mellan socialdemokraterna och centern.
Herr talman! Några ord med anledning av vad herr Carlshamre sade i sitt inlägg. Jag tycker att det klart framgick av det att man i valet mellan värdebeständiga barnbidrag och en eventuell framtida förbättring av bostadsbidragen föredrar att satsa på det senare alternativet. Jag förstår herr Carlshamre och moderata samlingspartiet i det avseendet.

Från den utgångspunkten förstår jag att moderata samlingspartiet gör detta val. Men jag har svårt att förstå att socialdemokraterna kan hamna på samma linje, som så ensidigt prioriterar bostadstilläggen. Ingen ifrågasätter att bostadstilläggen behövs. Vad jag vill understryka är att det inte är någon varaktig metod att satsa på för framtiden då det gäller att tillförsäkra barnfamiljer och andra behövande lägre boendekostnader och goda bostäder.

Herr talman! Herr Claeson har vid två tillfällen tagit upp frågan om byggspekulation och bostadsspekulation i det här sammanhanget. Får jag erinra herr Claeson om att ett stort antal barnfamiljer bor i bostäder byggda av de allmännyttiga bostadsföretagen — och herr Claeson vill väl inte påstå de är bostadsspekulanter? Jag känner inte igen herr Claeson från hans resonemang när det gäller bostadspolitiken i allmänhet. Nu är indexregleringen av barnbidragen det allt annat överskuggande intresset, medan herr Claeson inte vill säga så mycket om det verkliga stödet åt de små inkomsttagarna på barnfamiljssidan, nämligen bostadstilläggen. Det är klart att jag förstår att man väljer den situation som just för tillfället bäst gagnar en att argumentera för, men — jag vill upprepa det till herr Claeson —- man måste prioritera i samhället, och i den situationen är det inget tvivel om att stödet i första hand bör lämnas via bostadstilläggen och att indexregleringen av barnbidragen är en sämre möjlighet, om man vill stödja de människor som bäst behöver hjälpen. Sedan till herr Romanus: Han säger att om man anser det mindre viktigt att slå vakt om tryggheten, kan man handla ungefär så som socialdemokraterna gör. Ja, herr Romanus, vi har olika uppfattningar. För att argumentera ytterligare vill jag säga att skall man hjälpa dem som bäst behöver stöd finns det som vi ser det ingen annan väg än att höja bostadsstödet, men vi kan inte vara med om att godkänna en indexreglering av barnbidragen. Det har vi inte gjort tidigare, och vi har inte ändrat uppfattning i den frågan. Däremot vill jag säga att barnbidragen tidvis genom riksdagsbeslut t.o.m. legat högre än vad en indexreglering vid de tillfällena skulle ha gett. Det betyder emellertid inte att vi anser att barnbidragen skall urholkas, utan bara att vi inte vill låsa dem vid en automatisk stegring. Är det så konstigt att förstå en sådan uppfattning? När vi är inne på frågan om indexreglering i stort vill jag säga att man naturligtvis kan göra här som i Danmark och indexreglera löner och-allt annat, men då hamnar man i en fullständigt omöjlig situation och minskar i stället effekterna; man når inte de resultat man vill åstadkomma. Dithän vill vi inte komma i Sverige, det vill jag starkt understryka. För herr Erik Larsson vill jag bara upprepa vad jag sade tidigare, att man naturligtvis kan ha olika uppfattningar om vilka sociala reformer man helst vill åstadkomma. Samtidigt bör man dock vara på det klara med att det kostar pengar att genomföra reformer och att det inte går att smita undan när notan sedan skall betalas. Nu vet jag att Erik Larsson är en mycket hederlig man, men jag kanske vågar säga att det inte råder samma uppfattning i hela hans parti, om jag skall tolka hur man där har handlat i olika politiska hänseenden. Det är minsann inte alltid man har velat vara med om att ta ut tillräckligt med skatter för att kunna klara de utgifter som behövs för att åstadkomma reformerna.
Herr talman! Till herr Larsson i Öskevik vill jag säga att det naturligtvis inte är riksdagens handlingsfrihet i och för sig som känns så särdeles angelägen, utan det är möjligheten att varje år på nytt ha frihet att pröva just barnfamiljernas behov av förbättrat stöd och på vilken punkt dessa bäst skall kunna sättas in. Jag erinrade förut om de 540 miljoner som vi i år har satsat på en i och för sig stor men från familjernas synpunkt sett ändå blygsam förbättring av barnbidraget — den motsvarar såvitt jag förstår ungefär inflationskompensationen för de senaste två åren. Barnbidraget steg med bortåt 20 926. Det är alltså inga små belopp man binder sig för, om man på det här sättet låser bidraget till en automatisk stegring. Det är i stället belopp som det mycket väl i en given situation kan komma att kännas mera angeläget att använda till någonting annat just till barnfamiljernas fromma och där de beloppen också kan bli mer effektiva. Jag är övertygad om att sådana situationer uppstår, och det är därför som vi har velat behålla denna handlingsfrihet. Om man hade velat gå den vägen, hade det t.ex. räckt med en rejäl första etapp av den vårdnadsersättning som herr Larsson och jag i stort sett är överens om, men vi vill ha möjligheten kvar att göra en prövning från fall till fall. Sedan till herr Claeson!

Herr talman! Jag vet inte om det lönar sig att upprepa för herr Carlshamre vad jag sade, men om jag gör det med andra ord kanske det går lättare att begripa. Jag sade att jag förstår moderaterna mot bakgrunden av att också bostadstilläggen, som hyresgästerna får för att kunna klara de höga boendekostnaderna, i huvudsak hamnar i samma fickor som övriga vinster på bostadsmarknaden i alla led. Jag skulle vilja säga till herr Karlsson i Huskvarna beträffande hans resonemang om de allmännyttiga bostadsföretagen att dessa ju inte bestämmer till vilka kostnader bostäderna produceras. I alla led — det gäller kapital, mark, byggnadsmaterial och byggande — finns det vinstoch spekulationsintressen som gör grova förtjänster. Det är först i det sista ledet, förvaltningen, som de allmännyttiga bostadsföretagen har möjlighet att förändra någonting. Tyvärr är det alltså inte så stor skillnad i det här fallet, herr Karlsson.
Herr talman! Bara helt kort till herr Karlsson i Huskvarna: Jag skall för min del medverka till — och jag är säker på att mitt parti gör det också — att vi inte skall smita undan notan den dag då den skall betalas. Vi har inte tillämpat den principen tidigare. Varför skulle vi göra det i framtiden? Jag vill ge en kort replik också till herr Carlshamre. Det är inte så mycket friheten för riksdagen som herr Carlshamre nu trycker på, utan det är friheten att varje år kunna diskutera barnfamiljernas behov. Även om vi undantar barnbidragsdelen tror jag att vi har väldigt mycket att diskutera när det gäller barnfamiljernas behov. Vad jag vill är helt enkelt att vi inte skall glömma bort att familjerna också har ett krav på en grundtrygghet.
Herr talman! Herr Claeson gör det värre och värre för sig för var gång han tar till orda. Jag vill fråga honom: Är kommunerna bostadsspekulanter? Bygger inte de väldigt mycket? Säljer inte kommunerna ofta mark och annat till de allmännyttiga bostadsföretagen? Vad menar herr Claeson egentligen? Finns det något vinstintresse som reglerar de allmännyttiga eller kommunala bostadsföretagens verksamhet? Herr Claeson får lov att förtydliga sig och inte bara inveckla sig i motsägelser. Tack, herr Erik Larsson i Öskevik, för det besked ni nu gav!
Herr talman! Nu kunde väl snart detta göra detsamma, men jag tror att det är rätt viktigt att vi får herr Claeson ordentligt fastnaglad vid den skampåle där han har ställt sig själv. Hans resonemang är ju något av det mest fantastiska. Skulle vi alltså inte kunna enas om att ge ett ekonomiskt stöd — och även förbättra det — till de sämst ställda barnfamiljerna därför att herr Claeson tror att något av de pengarna kan hamna i fickan hos någon som har byggt ett hus med för god vinst eller någonting sådant? Hur blir det då i all sin dar med barnbidragen, herr Claeson? Om vi nu gör den där automatiska höjningen därför att alla priser har stigit, hamnar ju de pengarna i fickorna hos dessa föraktliga privatkapitalister som har höjt priserna. Nej, nu har herr Claeson kommit långt, långt ut på en alldeles omöjlig is, där det inte går att hålla balansen längre.
Herr talman! Jag känner ingen svårighet att hålla balansen, eftersom jag tror att jag till skillnad från herr Carlshamre rätt grundligt har sysslat med hur bostadsmarknaden fungerar i det här landet — och gjort den från olika utgångspunkter. Jag har inte hävdat att bostadstilläggen inte behöver förbättras för låg inkomsttagarna. Det är alldeles klart att det är nödvändigt. Men jag har velat framhålla att man inte för dessa människor löser de problem som består i höga boendekostnader genom att fortsätta att lappa på då det gäller bostadstilläggen. En del av de hyror som de betalar, bl.a. med hjälp av högre bostadstillägg, går alltså till de vinstoch spekulationsintressen som finns på bostadsmarknaden. Beträffande de allmännyttiga företagen och deras vinstintressen vet jag också mycket väl, herr Karlsson i Huskvarna, att de allmännyttiga bostadsföretagen drivs och skall drivas utan vinstintresse. Men vad jag talade om var att de allmännyttiga bostadsföretagen kan bestämma över kostnaderna först i det sista ledet, då det gäller förvaltningen. De får ta över de fastigheter som de förvaltar och hyr ut bostäder i till det pris som bl.a. betingas av de vinster som görs i olika led för bostadens tillkomst. Det är alltså det jag har framhållit.
Herr talman! Det är möjligt att herr Claeson har sysslat mycket med bostadsfrågan, men han tycks inte ha fattat vad han sysslat med, i varje fall inte om man skall tolka hans inlägg i dag beträffande indexreglerade barnbidrag kontra bostadstillägg.

Herr talman! Redan vid vårriksdagen motionerade vi moderater om att regeringen borde framlägga förslag om ett investeringsavdrag för att öka näringslivets aktivitet. Med hänsyn till vårt lands dåliga bytesbalans är det givetvis ett livsvillkor att alla möjligheter att nå effektivitet tillvaratas. Det borde bäst kunna ske genom att man moderniserar och förbättrar produktionsapparaten för att kunna möta konkurrensen från utlandet, som i dag är ganska besvärande. Detta gäller naturligtvis i lika stor utsträckning exportindustrierna som våra hemmamarknadsindustrier, när de skall brottas med den utifrån kommande konkurrensen. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att regeringen nu följt riksdagens i våras fattade beslut om att bifalla vår motion och begära förslag till ett investeringsavdrag. Det är också bra att man har kombinerat avdraget med ett mindre bidrag till dem som inte har några vinster och sålunda inte kan tillgodogöra sig avdraget vid kommande taxering. Vi har emellertid ansett att den undre gränsen för erhållande av bidrag eller avdrag, som satts vid en investering av minst 10 000 kr. är väl hög. Då det givetvis är synnerligen angeläget att även den mindre företagsamheten stimuleras till ökade investeringar finner vi att beloppet i stället borde vara 5 000 kr. För detta belopp talar också att det endast är en mycket kort tid kvar av innevarande år, varför även 5 000 kr. kan vara rätt mycket för många småföretagare. Småföretagsamheten har visat sig ha en förvånansvärt god motståndskraft under dåliga tider. Därför är det av vikt att man även här får en stimulans till rationalisering. Inte minst torde det inom jordbruket finnas ett intresse för ytterligare investeringar i maskiner och förnyelse av byggnadsbeståndet. Vi har också funnit att man — även om det nu är angeläget att öka investeringarna på maskinområdet — bör försöka stimulera byggandet inom näringslivet. Det torde vara en väsentlig uppgift i dag att satsa på en utbyggnad, så att man klarar de besvärliga tider som vi tydligen har framför oss. Vi vet allesammans att det har skett en relativ. minskning i världshandeln. Därför är det givetvis av stor betydelse att nu försöka se till att vårt land i framtiden har den produktionsapparat som är nödvändig dels för att möta en eventuellt hårdnande konkurrens, dels för att utnyttja en kommande högkonjunktur, som vi hoppas inte är alltför avlägsen i tiden. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till de reservationer som har fogats till skatteutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 26 behandlas frågan om införandet av ett särskilt investeringsavdrag och ett statligt investerings bidrag för inventarieanskaffning. Redan i våras var frågan uppe i riksdagen och i finansutskottet, bl.a. motionsvägen från centern” sida om vilka åtgärder man borde vidta för att åstadkomma en beredskap i den händelse konjunkturutvecklingen skulle te sig mindre positiv. Nu har det läget inträffat att man ansett det nödvändigt att vidta åtgärder för att stimulera näringslivet till att öka sina investeringar i maskiner och inventarier. Från centern ser vi med tillfredsställelse att regeringen denna gång tillmötesgått vårt krav, nämligen att komplettera investeringsavdraget med ett investeringsbidrag. Givetvis kommer även i fortsättningen de stora och kapitalstarka företagen att vara de som till allra största delen kan utnyttja investeringsavdragen, men nu har även företag med mindre resurser fått möjlighet att få del av stimulansbidraget. Med vetskap om vad de mindre och medelstora företagen betyder i svenskt näringsliv och för vårt lands produktion anser vi det betydelsefullt att stimulansbidragen får en sådan utformning att de kan utnyttjas av hela näringslivet. I en partimotion från centerpartiet har ställts kravet att även investeringar i byggnad skall få åtnjuta ett liknande avdrag eller bidrag. Dock föreslås i motionen att dessa stimulansåtgärder inte skall utgå, därest medel från investeringsfond, särskild investeringsfond eller arbetsmiljöfond tagits i anspråk Utskottsmajoriteten har inte tillmötesgått detta krav. Som motivering för ställningstagandet framhålls bl.a. de åtgärder som redan vidtagits för att stimulera investeringar på byggsidan och på den statliga och kommunala sidan. Vidare framhålles att investeringsfonderna frisläppts t. 0. m. mars månad 1976 samt att de särskilda investeringsfonderna och arbetsmiljöfonderna får tas i anspråk för investering i byggnader. Men ett faktum är att den stora del av näringslivet som inte haft rätt eller möjlighet att avsätta till här nämnda fonder inte berörs av de stimulansåtgärder som utskottet hänvisar till. Vi har från centern såväl i motion som i reservation yrkat på införandet av ett 10-procentigt byggnadsinvesteringsavdrag eller ett 4-procentigt investeringsbidrag som ett komplement till de av regeringen tidigare vidtagna åtgärderna. Utskottsargumenteringen utgör egentligen ett mycket starkt understrykande av det berättigade i de krav centern framställt. En stor del av vårt näringsliv står utanför möjligheten att få del av de föreslagna stimulansåtgärderna på byggsidan. Rättvisan kräver att man även ger denna del av svenskt näringsliv, som i stor utsträckning består av mindre och medelstora företag, en stimulans för att öka byggnadsinvesteringar — investeringar i en del av näringslivet som totalt sett har stor betydelse i den sammanlagda produktionen. Det är beklagligt att inte utskottsmajoriteten kunnat biträda detta berättigade krav, särskilt som man själv i utskottet bevisat att denna sektor av näringslivet är utestängd från möjligheten att utnyttja de stimulansåtgärder som redan vidtagits eller nu föreslås. Även till en annan punkt i utskottsbetänkandet har det fogats en re servation bl.a. från centerns ledamöter i utskottet. Det är beträffande den nedre gräns som föreslås för rätt till investeringsavdrag eller bidrag. Utskottsmajoriteten biträder propositionens förslag att denna gräns nu höjs från vad som tidigare varit gällande, nämligen 5 000 kr., till 10 000 kr. Vi har från centern yrkat att gränsen även denna gång fastställs till 5000 kr. Motiveringen härför är bl.a. att man bör låta en sådan stimulansåtgärd vara tillgänglig för en så stor del av näringslivet som möjligt. Uppdelningen på två beskattningsår kan medföra att en relativt stor investering som sker under denna period, 15 oktober 1975 — 31 december 1976, genom delleverans under de två beskattningsåren blir utestängd från stimulansåtgärderna. Enbart av vad jag här sagt framgår att förlusterna i det enskilda fallet kan bli väsentligt större än vad utskottsmajoriteten framhåller. Därtill kommer att vi vid tidigare tillfällen har haft procentsatser på inte bara 10 utan också på 20 och så sent som 1972-1973 på 30 96 när det gällde investeringsavdragen. Skulle detta komma att upprepas får höjningen av den lägre gränsen från 5 000 till 10 000 kr. en väsentligt större betydelse än vad utskottsmajoriteten anser. Beträffande ansökningsförfarandet har i centermotionen 1975/76:147 det förhållandet framhållits att den skattskyldige genom att taxeringsnämnden frångår deklarationen kan gå miste om möjligheterna att utnyttja investeringsavdraget eller erhålla motsvarande bidrag. Vi begärde i motionen att deklaranten i dylika fall skall ha en särskild besvärsrätt, och på denna punkt har utskottet tillmötesgått vårt krav, vilket jag ser med tillfredsställelse. Herr talman! Med det anförda har jag i korta ordalag redogjort för centerns ställningstagande i dessa frågor, och jag yrkar härmed bifall till de två reservationer som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Med hänsyn till att två inlägg redan har gjorts för reservationerna och även med hänsyn till kammarens arbetsprogram skall jag begränsa detta mitt inlägg. Jag kan göra det också därför att det i huvudsak är ett bra förslag som nu behandlas.

Vi tror att de åtgärderna kan bidra till att stimulera näringslivet till investeringar i maskiner och andra inventarier och därmed skapa mera sysselsättning. Vi anser dock att detta investeringsavdrag bör kompletteras med motsvarande avdrag för investeringar i byggnader. Det är nämligen just genom en kombination av en expansion i näringslivet och i nybyggnader som vi bör kunna få en ökad sysselsättning. Nu menar utskottsmajoriteten att det inte skulle vara nödvändigt att ytterligare stimulera byggnadsinvesteringarna, därför att det redan finns olika stimulanser av statlig och kommunal byggnadsverksamhet. Ja, det är riktigt att sådana stimulanser finns. Och meningen är att ett nytt stöd inte skall gälla samtidigt med ett annat. Det nya stödet bör avse företag som inte utnyttjar konjunkturinvesteringsfonder, arbetsmiljöfonder och särskilda investeringsfonder. Det är de som inte utnyttjar de fonderna som bör få stöd till byggnadsinvesteringar i form av avdrag och bidrag. Då kan detta vara ett värdefullt komplement till det som redan finns och ett komplement som kan bidra till att ytterligare öka sysselsättningen. En sak till. Den undre gränsen för att få investeringsavdrag och bidrag bör liksom hittills vara 5 000 kr. Om man skulle höja den till 10 000 kr. som regeringen föreslår skulle många mindre företag inte kunna få stöd. Vi bör tillvarata alla möjligheter att stimulera sysselsättningen. Föreliggande betänkande handlar ju om ett bidrag för att skaffa fram flera jobb. Vi bör utnyttja alla möjligheter för att nå det målet. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till båda reservationerna av herr Magnusson i Borås m.fl.

Herr talman! Den ekonomiska politiken är inte självständig. Den ekonomiska politiken bedrivs på företagens och på kapitalets villkor. Med olika medel försöker regeringen att stabilisera den kapitalistiska ekonomin. Regeringen har infört ett system av investeringsavdrag och andra avdrag och särskilda bidrag. Denna politik innebär en inkomstomfördelning till kapitalägarnas förmån. Den har inneburit att löneandelen av produktionsvärdet har minskat och att vinstandelen ökat i motsvarande grad. Lönearbetarna uppmanas att visa anspråkslöshet i sina rättmätiga lönekrav, medan näringslivet får mer eller mindre förtäckta gåvor och subventioner av staten. Det är en politik som vänsterpartiet kommunisterna inte accepterat, och det har vpk många gånger deklarerat. Trots omfattande statliga insatser för att stödja näringslivet sker hela tiden en ekonomisk stagnation och näringslivet uppvisar allt tydligare och mer svårartade kristendenser. Kapitalismen har klart visat att den inte kan ge ekonomisk trygghet med aldrig så mycket hjälp från de svenska löntagarna. Inflationen har ytterligare skärpt den ekonomiska otryggheten. Det sägs att olika former av gåvor och subventioner ges för att stimulera sysselsättningen. Men några uppenbara positiva effekter på sysselsättningsgraden har ännu inte kunnat konstateras. Fortfarande uppgår arbetslösheten till omkring 500 000 människor. Fortfarande sker en ökande utslagning av arbetande från deras arbetsplatser. Nästan dagligen förmedlas genom massmedia planer på företagsfusioner och företagsnedläggningar eller, som det heter, inskränk ningar i driften. Den ökning av antalet sysselsatta som skett är mestadels att hänföra till deltidsarbetande. Förslagen i proposition 61 motiveras av en strävan att stimulera näringslivet till investeringar i maskiner och andra inventarier. Som förslagen är utformade är det en blind stimulans. Det förekommer inga som helst krav på produktionens inriktning. Produktionen skall precis som tidigare styras av vinstintresset. Som konjunkturpolitiskt medel är både investeringsavdrag och investeringsbidrag direkt dåliga. De kostar staten långt mer än den effekt de i bästa fall kan få. Sammanlagt kommer avdragen och bidragen till företagen att innebära en ökad kostnad för statsbudgeten på över I miljard kronor. Såväl en minskad inkomst som en ökad utgift ökar statsskulden. Dessa medel skulle kunna få en bättre och effektivare användning om de satsades på statlig industriverksamhet och på förbättringar av den kollektiva servicen. Regeringens förslag är konjunkturpolitiskt ineffektivt. Men det är effektivt som omfördelning till förmån för kapitalägarna. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar därför avslag på regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 145 av herr Hermansson m.fl. som väcktes med anledning av propositionen 61.

Herr talman! Reservanterna har i sina inlägg redovisat innehållet i och syftet med propositionen 61 om stimulansåtgärder för att öka investeringarna i maskiner och inventarier. Det finns därför ingen anledning för mig att upprepa vad som har redovisats. I sak är utskottet enigt om att de föreslagna åtgärderna är välgrundade. Att det ändå fogats ett par reservationer vid betänkandet beror på att företrädarna för de borgerliga partierna i ett par avseenden har önskat gå längre än vad propositionen föreslagit. Först gäller detta omfattningen. Propositionen förutsätter att förslaget skall gälla investeringar i maskiner och i inventarier. Reservanterna vill öka avdragsrätten och bidragsrätten till att omfatta även investeringar i byggnader med vissa undantag, exempelvis bostadsoch fritidshus eller byggnader som uppförs med investeringsfondsmedel och liknande. Utskottsmajoriteten har avvisat den här utökningen med hänvisning till att bygginvesteringarna stimuleras i annan ordning. Det finns ett omfattande program för stimulanser på byggnadssidan, och man räknar med att de åtgärder som har föreslagits och beslutats kostnadsmässigt uppgår till omkring 900 milj.kr. Utskottet anser i likhet med departementschefen att det inte finns anledning att nu också öka stimulansen för bygginvesteringarna även med särskilda investeringsavdrag eller bidrag. Den andra reservationen gäller beloppsgränsen. I propositionens förslag förutsätts att investeringskostnaden skall uppgå till minst 10 000 kr. för att avdrag resp. bidrag skall komma i fråga. Reservanterna vill sänka det beloppet till 5 000 kr. Motiven härför anges främst vara att då särskilda — Nr 41 investeringsavdrag tidigare har utgått har gränsen varit 5 000 kr. Vidare Onsdagen den anser reservanterna att den nu justerade gränsen skulle komma att ute 10 december 1975 stänga mindre företag från möjligheterna att komma i åtnjutande av fördelarna med investeringsbidragen. Särskilt investe Utskottsmajoriteten anser att det finns goda skäl att följa propositio — ringsavdrag och nens förslag med en beloppsgräns satt vid 10 000 kr. En jämförelse med = statligt investevad som gällde 1971, då beloppsgränsen var 5 000 kr., är inte helt hållbar. — ringsbidrag för Dels har det skett en viss förändring i penningvärdet, dels och framför = inventarieanskaffallt innebär det föreliggande förslaget en utökning på så sätt att även — ning bidrag skall komma i fråga då man inte kan utnyttja avdragsmöjligheterna vid taxeringen. Denna utökade möjlighet kommer att ställa nya anspråk på administrationen. Framställningar om investeringsbidrag skall ske skriftligt till riksskatteverket. Ansökan om investeringsavdrag görs liksom tidigare i den allmänna självdeklarationen. Det är angeläget att kostnaderna för att administrera avdragen resp. bidragen står i rimlig proportion till storleken av de förmåner som kan komma att utgå. Sänker man beloppsgränsen till 5 000 kr., som reservanterna föreslår, innebär det en skattelättnad på 200-300 kr. vid en investering av 5 000 kr., som bidragsvägen skulle ge 200 kr. Frågan är om belopp av den storleksordningen kan utgöra stimulans för tidigareläggning av investeringar eller animera företag till nya maskininvesteringar. Vi tror inte att det lyckas med så små medel utan att det är riktigare att som propositionen föreslår ha en beloppsgräns på 10000 kr. — ett sådant förslag är bättre ägnat att tillgodose lagstiftningens syfte. Utskottet har i det här sammanhanget också behandlat motion 145 av herr Hermansson m.fl. och fru Lantz hari ett inlägg utvecklat tankarna bakom den motionen något. Det finns därför anledning till några kommentarer. Vi är beroende av bra företag i det här landet med möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen. Detta är nödvändigt för att klara sysselsättningen och komma till rätta med de problem som vi upplever inte minst i dessa dagar beträffande bytesbalansen. För att lyckas med det krävs att företagen investerar i nya maskiner. Vi hyser väl båda, fru Lantz, oro för sysselsättningen. Denna är till stor del beroende av hur vi lyckas hävda oss ute på exportmarknaden och även av hur vi klarar oss med de svenska varorna här på hemmamarknaden i konkurrens med importerade varor. Klarar vi inte investeringarna är vi slagna till slant. Den vpk-motion som vi haft att behandla i skatteutskottet har en kläm som det inte går att ta miste på, och det är den vi har haft att ta ställning till i utskottet. I motionen föreslås ”att riksdagen måtte besluta att avslå propositionen 1975/76:61”. Det är inget särdeles konstruktivt förslag, och därför har utskottet varit enigt om att avstyrka motionen. Herr talman!
Herr talman! Jag vill på två punkter ta upp vad herr Carlstein berörde. Han konstaterade mycket riktigt att åtgärder vidtagits som tillsammans beräknas omfatta ca 900 milj.kr. Det är kapital som så att säga har släppts fritt för att stimulera byggnadsinvesteringar. Som jag sade i mitt förra inlägg berör detta dem som har möjligheter att utnyttja investeringsfonder och arbetsmiljöfonder eller åtgärder som gäller kommun eller stat. Men betyder inte den del av näringslivet som står utanför dessa möjligheter någonting för det svenska näringslivets totala produktion? Jag är förvånad över att de vidtagna åtgärderna så klart avgränsas till en viss sektor i samhället. Av utskottsbetänkandet framgår klart att man är medveten om att de mindre och medelstora företagen helt ställs utanför möjligheterna att få del av de stimulansåtgärder det här gäller. Stimulansåtgärder som enligt min uppfattning syftar till att dels främja sysselsättningen, dels att på sikt öka den totala svenska produktionen. När det sedan gäller gränsdragningen, om det skall vara en nedre gräns vid 5 000 eller 10 000 kr., vill jag framhålla att lika väl som herr Carlstein kan säga att det rör sig om 200 kr. skulle jag kunna säga att det rör sig om 400 kr. Herr Carlstein har tagit den lägre gränsen och då kan jag ta den övre. Vi har tidigare sett att man efter en tid har höjt procentsatsen. Den kan då få mycket större betydelse. Samtidigt kan man inte komma ifrån att den har en viss psykologisk betydelse, kanske större än den rent ekonomiska. Man skall inte övervärdera de administrativa besvär som dessa åtgärder kan åstadkomma. Vill man verkligen satsa på att få till stånd ökade investeringar, bör man vidga möjligheterna så att fler kan få del av stimulansåtgärderna.
Herr talman! Det är av speciellt stort intresse att man har stimulerat byggandet på sätt som skett. Men som herr Josefson sade är det här fråga om att man också skall kunna ge en stimulans åt näringslivet, åt jordbruket, skogsbruket och alla våra små företag. Det har säkert mycket stor betydelse att man gör så. Detta avdrag kanske inte är så stort, men liksom herr Josefson tror jag att det har en viss psykologisk verkan. Herr Carlstein varnade för administrationen, men jag tycker att man inte behöver tala om den i detta sammanhang eftersom den är ytterligt enkel. Avdraget har sådan konstruktion att administrationen inte kommer att innebära några besvärligheter. Det är bara att anteckna avdraget i deklarationen och sedan är hela saken klar. Beträffande bidraget är det givetvis en något mer omständlig procedur, alldenstund man skall söka detta och det skall betalas ut. Men även det innebär en relativt enkel administrativ åtgärd.
Herr talman! Herr Carlstein anför att utskottet är enigt om att de åtgärder som föreslås i propositionen 61 är välgrundade och att de är till för att stimulera näringslivet. Vänsterpartiet kommunisterna förespråkar helt andra åtgärder, eftersom vi har en helt annan samhällssyn än övriga partier i riksdagen. Vi är beroende av att ha bra företag, säger herr Carlstein. Under många år har regeringen också givit bidrag och subventioner till företagen. Det är inte första gången vi hör sådana argument som att vi skall klara sysselsättningen med det. Men det har regeringen inte lyckats med. Detta visar statistiken. Det finns i dag 72 000 registrerade arbetslösa, nästan 29 000 i beredskapsarbeten, 13 200 i arkivarbeten, 50 000 i AMS-utbildning och 278 000 förtidspensionerade. Jag vill, herr talman, räkna in dessa senare grupper bland de arbetslösa. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit att propositionen 61 skall avslås därför att det är ett dåligt förslag, konjunkturpolitiskt sett, och är ett exempel på den ”brandkårspolitik” som regeringen under så många år har fört med hjälp av de borgerliga partierna. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid motsatt sig gåvor och subventioner till företag och förespråkat helt andra åtgärder.
Herr talman! Vi har gjort den bedömningen att ett program som omfattar 900 miljoner innebär en kraftfull stimulans till bygginvesteringarna. Vi har följt propositionen därför att vi tycker att 900 miljoner är tillräckligt i dagens läge. Man kan naturligtvis tvista om var beloppsgränsen skall gå någonstans. Herr Josefson säger att jag väljer den nedre gränsen och kommer fram till ett bidrag på 200 kr. — han kan välja den övre och hamna på 400 kr. Men låt oss då gå medelvägen och säga 300. Det är dock fortfarande ett alltför blygsamt belopp för att det skall kunna ha den åsyftade effekten, nämligen att någon investerar i maskiner på ett sätt som vederbörande inte tänkt sig tidigare. Jag anser att det bör vara större investeringar för att vi skall tillskapa den erforderliga administrationen. Som herr Magnusson nämnde, kommer det att ställas anspråk på att riksskatteverket skall sköta bidragssidan, och enligt vad jag förstår kommer många av de mindre företagen inte att kunna utnyttja avdraget vid taxeringen utan de måste gå bidragsvägen i stället. Fru Lantz deklarerade en ganska underlig uppfattning när hon redogjorde för sysselsättningsläget i landet och talade om att de som är i beredskapsarbete, de som är under omskolning och de som är förtidspensionerade skall räknas som arbetslösa. Jag tycker ingalunda att de är det. De som går på omskolning och de som är sysselsatta i beredskapsarbete gör säkerligen nyttiga insatser där. Men, fru Lantz, det är ju egentligen inte det vi diskuterar här, utan det är frågan om stimulansåtgärder för att skapa ökade investeringar i industrin — för att klara sysselsättningen och för att hjälpa upp bytesbalansen. Där har vänsterpartiet kommunisterna inte lagt något konstruktivt förslag. I skatteutskottet har vi haft att ta ställning till den motion som ni har väckt och som innehåller ett avslagsyrkande. Ni har alltså inget konstruktivt förslag, och därför har vi i utskottet varit eniga om att avstyrka motionen.
Herr talman! Det belopp som har ställts till förfogande när det gäller bygginvesteringarna har, kan man väl säga, två syften: dels att bidra till en ökad sysselsättning, dels att stimulera investeringar i byggnader som på sikt skall ge förutsättningar för en större produktion. Jag kan konstatera att utskottsmajoriteten endast har velat biträda den första delen, nämligen syftet att öka sysselsättningen. Däremot har den inte tagit hänsyn till den betydelse som en ökad byggnadsinvestering skulle kunna ha för den stora mängden mindre och medelstora företag och därmed till deras bidrag till en ökad produktion.
Herr talman! Herr Carlstein säger att jag ger uttryck för en något underlig uppfattning när jag säger att 500 000 människor är arbetslösa i Sverige i dag. Det må han tycka, men faktum kvarstår ju att 500 000 människor är utslagna från sina ordinarie arbeten — på grund av driftsinskränkningar eller fusioner eller därför att företagen flyttat utomlands. Det är ingen nyhet, och det kan vi konstatera genom att t.ex. läsa dagstidningarna. Det står också i propositionen att man skall klara sysselsättningen genom att ge investeringsbidrag. Propositionens tyngdpunkt ligger på bidrag, på subventioner och skatteavdrag till företagen. Den linjen har prövats tidigare och har visat sig ha en avgörande effekt till förmån för bolagen på lönearbetarnas bekostnad. De sysselsättningseffekter som kan konstateras har varit ringa eller rent av negativa. En sådan linje har vänsterpartiet kommunisterna mycket bestämt avvisat och kommer att avvisa också i fortsättningen.

Herr talman! Det förslag som civilutskottet lägger fram beträffande lagändringar m.m. för att motverka spekulation i hyresfastigheter är resultatet av en i utskottet gjord sammanjämkning av skilda synpunkter. Propositionens huvudpunkt är förslaget till lag om förvärv av hyresfastighet m.m.

I center-folkpar — hyresfastighet, timotionen fördes det fram en hel del invändningar mot regleringstek = m.m. niken när det gällde lagens första del, om tillstånd till förvärv av fastighet. Men motionen innehöll också beskedet att motionärerna var nöjda med principerna bakom de delar som gällde tillstånd och förköpsrätt för aktier. Att motionen ändå ledde fram till ett avslagsyrkande angav man bero på att de tre olika delarna lagtekniskt var så sammanflätade att man inte såg möjligheter till delförändringar. Bland de invändningar som fördes fram i center-folkpartimotionen ingick att man bort undersöka möjligheterna att regionalt begränsa tillståndsprövningen beträffande hyresfastigheter. Med utgångspunkt i detta kunde vi under utskottsbehandlingen finna en lösning som vi nu lägger fram i betänkandet. Den skiljer sig från propositionen genom att i övergångsbestämmelserna skrivits in en regel som begränsar tillståndsprövningen vid köp av hyresfastigheter till sammanlagt sju kommuner i storstadsregionernas innerstadsdelar. Jag vill påpeka att i fråga om tillstånd till aktieförvärv m.m. och i fråga om förköp gäller förslaget — liksom är fallet med propositionen — hela riket. I anslutning till de här övervägandena röjdes också ett behov av att litet mer långsiktigt ta upp frågan hur man skall möta spekulation i hyresfastigheter. Resultatet av den genomgången blev att en utskottsmajoritet bestående av alla partier utom moderaterna föreslår riksdagen att ge regeringen till känna ett par utgångspunkter som vi ansåg vara särskilt viktiga. Den första är ett påpekande av att på sikt linjen måste vara att göra affärer i hyreshus ointressanta när de inte rör vanliga överlåtelser utan bara kommer till för att parterna skall tjäna pengar på snabba affärer. Utskottet anvisar här skattelagstiftningen som ett medel — en skattelagstiftning som bör formuleras från bostadspolitiska värderingar och inte bara från syftet att tillföra staten skatteintäkter. Den andra utgångspunkten är att vi inte i och med de förslag som nu läggs fram skall slå oss till ro när det gäller att finna vägar att ingripa mot konstaterade missförhållanden i en fastighetsförvaltning. Vi förutsätter att bostadsförvaltningsutredningen fortsätter sitt arbete så att den snabbt kan lägga fram förslag. Det här är alltså alla partier i utskottet utom moderaterna — alltså även folkpartiet — ense om. Men jag vet inte av vilka skäl folkpartiet ändå måste föra en egen profilpolitik, som innebär att folkpartiet visserligen är överens med de andra partierna om att ansluta sig till det gemensamma lagförslaget och till kännagivandet men på samma gång ändå vill tillkännage någonting som man är alldeles ensam om. Man 149 har tydligen inte riktigt förstått betänkandets innehåll, eftersom man såvitt jag kan förstå bara upprepar de invändningar som ligger i den redan gjorda kompromissen men begär en utredning och ett nytt förslag till lagstiftning. Jag tycker förstås det är bättre att vi försöker få en sådan ordning att långsiktiga åtgärder kan vidtas först. Kan vi nå en sådan lösning, kanske vi kan avstå från tillståndsprövningen också i 7 av de totalt 278 kommuner där vi nu föreslår en sådan prövning. Vad slutligen angår de moderata reservationerna skall jag avstå från en utförlig argumentering i detta sammanhang. Jag skall heller inte bemöta de synpunkter som herr Adolfsson nu i kväll lär komma att framföra, om man får tro vad som står att läsa i pressen i dag, eftersom - om det som skrivs i pressen är sant — dessa synpunkter inte torde tillföra debatten någonting nytt. I vårt utskott ställer moderaterna sällan upp på en gemensam linje med andra partier, varför det kanske är svårt att tänka sig att det kan bli så i just det här fallet när det gäller att motarbeta spekulation i hyresfastigheter, varvid man i så fall skulle ta hänsyn till de intressen som alla hyresgäster kan ha. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Många remissinstanser har yttrat sig om den föreslagna lagen om förvärv av hyresfastighet. I mycket är åsikterna delade, men i huvudfrågan är alla ense: Spekulation med hyresfastigheter skall hindras. Den uppfattningen delar också folkpartiet, och därför har vi accepterat lagstiftningen. Remissinstanserna har alltså accepterat lagens huvudprincip, men sedan är oenigheten stor. Många och tunga remissinstanser talar om betydande svagheter i lagen. Inskrivningsmyndigheten i Södra Roslags domsaga skriver om rättsliga och administrativa komplikationer och vidare om betydande kostnadsökningar för stat och kommun. Svea hovrätt talar om nackdelar i form av tungrodd administrativ apparat. Hyresnämnden i Stockholms län anför liknande synpunkter. Några remissinstanser är ännu hårdare i sin kritik. HSB och Folksam avstyrker själva lagförslaget och vill i stället ha kompletteringar i befintlig lagstiftning. Hyresnämnden i Göteborgs och Bohus län har samma uppfattning. Svenska Riksbyggen vill pröva förutsättningarna att utvidga förköpsrätten. Flera liknande synpunkter kunde anföras. Alla har de ett gemensamt: Lagstiftningens syfte och ändamål är bra, men det praktiska genomförandet är olyckligt. Huvudtanken i min reservation är: Den föreslagna lagstiftningen kan behövas i vissa fall men den måste utformas på ett annat och bättre sätt. Regeringen måste uppmanas att så fort som möjligt lägga fram ett nytt lagförslag. Denna lag skall vara administrativt enkel. Vid eventuell kommunal handläggning måste berättigade integritetskrav kunna tillgodoses. Möjligheterna att inordna de nya lagreglerna i redan befintlig lagstiftning bör undersökas. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 2b. Det har här under debatten frågats vad folkpartiets reservation innehåller och jag anser att jag nu, med den uppläggning jag haft i mitt anförande, har motiverat den. Herr Adolfsson har gått till angrepp mot både folkpartiet och cen Nr 41 terpartiet och sagt att vi viker oss för rubrikerna och att vi inte tar sakskäl. Sakskäl för mig och för mitt parti har varit de affärer med hyresfastigheter som förekommit, allra främst här i Stockholms kommun. Ingen remissinstans — herr Adolfsson, som nu skall vara så saklig — har — Förvärv av förnekat att dessa affärer har förekommit, och ingen remissinstans har = hyresfastighet, försvarat dem. Det har förekommit högst olyckliga affärer. Det är dem = m.m. vi vill ha bort, och det är detta vi har ansett så viktigt att vi är beredda att ta en lagstiftning under en övergångsperiod, fast vi anser att den lagstiftningen kunde ha utformats på annat sätt. Herr Adolfsson säger också att vi genom vårt accepterande av lagen har ställt oss i en sådan situation att vi handlar illa mot småföretagen och familjeföretagen. Detta är enligt min uppfattning rent nonsens. Är det småföretagen och familjeföretagen som har spekulerat i dessa hyresfastigheter i Stockholms kommun? Om det är så, vill jag att herr Adolfsson skall tala om detta, för det är för mig något helt okänt. Jag tror inte att något småföretag eller familjeföretag har gjort det. De företag som har sysslat med detta kan väl knappast räknas in under denna rubrik. De hör i alla fall inte till vad vi i vanliga fall menar med sådana företag. Denna lagstiftning är inte riktad mot seriösa företag, utan den är riktad mot de företag som har spekulerat i hyresfastigheter. Det är inte själva hyran eller taxeringsvärdet som är det avgörande. Det avgörande är att man kunnat köpa fastigheter i Stockholms kommun till ett visst pris och ganska snabbt därefter kunnat sälja dem till ett helt annat, mycket högre pris.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka kan inte övertyga mig om att det står någonting annat i hans reservation än i betänkandet. Hela betänkandet är ju en beställning av ett annat system för att vi skall nå det vi alla vill nå: att motverka spekulation i hyresfastigheter och få nya regler i skattelagstiftningen och strängare tvångsförvaltning. När vi då beställer det har jag svårt att förstå att man ens under en kortare tid skulle vilja förlänga ett system som vi fördömer och som vi bara behåller för 7 av 278 kommuner under en övergångstid. Vi är alla — med undantag för herr Adolfsson — överens om att vi skall motverka spekulationer i hyresfastigheter och att vi också skall försöka finna ett system som inte är krångligt utan enkelt. Jag vill även påminna herr Adolfsson om att vi inte har vikt oss. Att vi hade invändningar mot propositionen framgår ju såväl av motionen som betänkandet. Men när vi kunnat finna andra vägar till kompromiss har det också varit utomordentligt viktigt för oss att följa de vägarna för att motverka denna spekulation, som vi alla — även herr Adolfsson - vet att den finns.